Herr talman! Herr Henningsson har frågat mig, om beslutsfunktionerna avseende rundradioverksamheten är på ett tillfredsställande sätt förankrade i nu gällande regler, då en för hela folket så betydelsefull förändring som den förestående kanalomläggningen i ljudradion kan ske utan vare sig regeringens eller riksdagens hörande. ning fram förslag om en utbyggnad av ett tredje riksomfattande sändarnät för ljudradion på ultrakortvågsbandet. Till den nya kanalen borde överflyttas vissa programsändningar med nästan uteslutande lätt musik — den s.k. melodioch nattradion — som startat under 1961 och som växlade mellan olika kanaler och under kvällstid endast nådde en del av landet. Därvid skulle enligt utredningen program 1 och 2 i viss mån ändra karaktär. I samband med att antalet lätta inslag minskade, skulle sålunda nya programuppgifter tillkomma för båda programmen och samtidigt en viss programmässig arbetsfördelning ske mellan dessa. Ställning till förslagen — som vid remissbehandlingen allmänt tillstyrkts eller lämnats utan erinran — togs i 1964 års statsverksproposition. I denna förordades den angivna utbyggnaden av ett nytt sändarnät, vilken enligt departementschefen skulle dels möjliggöra den tänkta sammanföringen av melodioch nattradion i en programkanal, dels skapa förutsättningar för en klar differentiering av de tre riksprogrammen. De i propositionen framlagda förslagen godkändes enhälligt av riksdagen. — Med det anförda vill jag konstatera, att den förestående kanalomläggningen sedan länge varit beslutad och att frågan varit underställd regeringens och riksdagens prövning. Detta om handläggningen och ansvaret i denna fråga. Vad innebär då den nya programuppläggningen? Program 3 blir såsom nämnts kanalen för melodiradiosändningar och annan lätt musikalisk underhållning jämte nyheter och annan kortfattad information. Program 2 sänder under förmiddagen och en del av eftermiddagen skolradio och annan undervisning samt får på kvällstid sin speciella karaktär av den seriösa musiken. Program 1 slutligen kommer på kvällstid att få sina sändningar speciellt inriktade på talprogram av olika slag, såsom teater, uppläsningar, föredrag, frågesport, olika slags information etc. På dagtid blir program 1 mera varierat än tidigare med inslag av både lätt och seriös musikalisk underhållning samt talprogram. En fråga, som förtjänar uppmärksamhet i detta sammanhang, är hur kanalomläggningen påverkar våra möjligheter att ta emot olika program. Mottagandet av sändningarna i det nya program 3 förutsätter som bekant FM-mottagare. Med de äldre AM-mottagare som fortfarande finns i bruk kan i allmänhet endast program 1 mottas. För de äldre lyssnarna och särskilt pensionärerna kan detta skapa särskilda problem. Genom överföringen av lätta musikoch underhållningsprogram från program 1 till den nya kanalen kan många av dem tänkas gå miste om programinslag som är av speciellt intresse för dem. Samtidigt är deras ekonomiska situation ofta sådan att inköp av en ny apparat innebär en kännbar utgift. Jag har sökt finna ut, hur stor gruppen av pensionärer är som på detta sätt berörs av omläggningen. Televerket har i detta sammanhang gjort en särskild undersökning och kommit till att antalet folkpensionärshushåll utan möjlighet att ta in program 3 uppgår till ca 115 000, vilket uppskattningsvis motsvarar ungefär 180000 folkpensionärer. Jag har sedan detta problem aktualiserats haft ingående diskussioner med Sveriges Radio om pensionärernas programfrågor. Jag är förvissad om att Sveriges Radio har en stark vilja att söka tillgodose pensionärernas önskemål, Följande åtgärder har vidtagits eller planeras. För det första har genom Sveriges Radios planering av det nya program 1 sändningarna under dagtid blivit mera varierade än tidigare med inslag av både lätt och seriös musikalisk underhållning samt talprogram, Då samtidigt utrymmet för de allmänna programsändningarna under dagtid ökar genom att skolradion förs över till program 2, kan det med skäl hävdas, att de äldre lyssnarna härvidlag får en klar förbättring i förhållande till tidigare. För det andra har Sveriges Radio i sin planering beaktat denna lyssnargrupps intresse genom att låta musik, som hittills funnits i program 1 på kvällstid men som nu överflyttas till program 3, sändas i repris i program 1 på förmiddagstid. För det tredje är man inom Sveriges Radio dessutom beredd att som ett övergångsarrangemang några dagar i veckan lägga in ytterligare repriser på kvällstid med lätt underhållning av det slag, som kan förutsättas intressera de äldre lyssnarna. Givetvis är det viktigt, att de pensionärer som hittills inte skaffat FM-mottagare får möjlighet att göra detta. Sveriges Radio har därför med radioleverantörerna tagit upp frågan om möjligheterna att erbjuda folkpensionärerna en Pprisbillig radiomottagare av god kvalitet i förening med en speciell rabatt. Man har från radioleverantörernas sida ställt sig positiv, och det torde alltså finnas möjligheter att på denna väg i någon mån underlätta apparatanskaffningen. Ett särskilt problem utgör sådana radioanläggningar på sjukhus, vårdanstalter etc., som endast har möjlighet att ta emot program 1. Jag utgår från att vederbörande huvudmän kommer att se till att dessa successivt ersätts med anläggningar för mottagning av FM-sändningar. Genom dessa åtgärder tror jag, att man i allt väsentligt har undanröjt de svårigheter, som kanalomläggningen kan vålla de pensionärer, som f.n. endast har möjligheter att motta program 1.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för kommunikationsdepartementet få rikta ett varmt tack för det sätt, på vilket han besvarat interpellationen men också för det sätt på vilket han ingripit för att mildra vådorna av den förestående kanalomläggningen, vilken jag måste beteckna som något förhastad. Resultatet av de förändringar, som nu skall genomföras, tror jag i stort sätt blir tillfredsställande, även om brister kanske fortfarande kommer att kvarstå på en eller annan punkt, Den omläggning av Sveriges Radios programverksamhet i ljudradion, som planerats till den 12/12, har onekligen väckt mycken uppmärksamhet. Den har föranlett en hel del tidningsinsändare och även en mängd tidningsartiklar med skiftande innehåll. Det har exempelvis påståtts att det i interpellationen riktas hård kritik mot Sveriges Radio. Den som lanserat en sådan uppfattning kan dock näppeligen ha läst interpellationen. Avsikten med denna har i första hand varit att försöka åvägabringa sådana jämkningar i omläggningsprogrammet att orsakerna till missnöjesyttringarna så långt möjligt elimineras. Men det är inte möjligt att försöka åvägabringa en förändring i ett utstakat skeende utan att framföra viss kritik mot vad som är planerat. Det har också framhållits i någon tidning, att det inte finns anledning att föra någon särskild snyftpropaganda för pensionärerna. Det är inte heller min avsikt, och jag anser mig inte heller ha gjort det, men vi kan inte komma ifrån att riksdag, regering och Sveriges Radio har ansvar för att även licensinnehavare med gamla apparater skall kunna ta in de program som de är vana att lyssna på. Vi har ingen rättighet att företa ändringar som berövar dem deras kanske enda underhållning. Jag tror därför att interpellationen har varit i hög grad befogad och anser det mycket nyttigt att det ges tilfälle att säga ifrån hur det egentligen ligger till. Jag kom i kontakt med detta ärende på ett särskilt sätt. En morgon blev jag uppringd av en pensionär som skällde riktigt ordentligt och undrade hur jag kunde ha varit med om någonting så dumt som denna omläggning och om jag inte hade den minsta ansvarskänsla för hur pensionärerna skall kunna lyssna på radio i fortsättningen. Jag hade då inget minne av att saken behandlats redan 1964, och jag måste i detta sammanhang framhålla, att om denna omläggning presenterades 1964 borde Sveriges Radio på ett betydligt tidigare stadium ha aktualiserat spörsmålet, så att lyssnarna i god tid hade förstått vad som skulle komma. Många är nämligen ännu i dag inte på det klara med vad omläggningen innebär. Men jag förstår Sveriges Radios tekniker, när de vill föra över musikprogrammen till kanalerna 2 och 3. Kvaliteten på programmen blir otvivelaktigt bättre på FM-bandet än på mellanvågsbandet, och det blir betydligt mera störningsfritt. Men om pensionären får välja mellan att lyssna på programmen sådana de nu är eller inte kunna lyssna på dem alls, så är det ingen tvekan om vilken inställning licensinnehavaren-pensionären har till omläggningen. Jag är också övertygad om, att om man på Sveriges Radio haft klart för sig hur många lyssnare som fortfarande är hänvisade till att lyssna på enbart program 1, så hade detta förslag ställts på framtiden ännu några år. Men jag förstår att man på radiobolaget har missletts litet av inkomna remissvar, i vilka man till min förvåning har sagt ja till kanalomläggnngen. Kanske har man också av radiohandelns försäljningssiffror fått den uppfattningen att endast ett fåtal lyssnare skulle sakna program 2. Troligen kan det redovisas betydligt fler försålda apparater efter omläggningen 1955 än det finns licensinnehavare i landet, men av ekonomiska skäl har dessa nya apparater inte kommit att fördelas på sådant sätt att tillnärmelsevis alla behov blivit tillgodosedda. Man kan finna familjer som har två, tre eller fyra — ja, kanske till och med fem apparater i samma lägenhet, och då är det inte så underligt att man kan redovisa höga försäljningssiffror. Och tyvärr är det alltför många som fortfarande lyssnar på apparater från 1930-talet och 1940-talet. Sedan flera pensionärer fäst min märksamhet på dessa förhållanden beslöt jag mig för att undersöka hur det egentligen stod till. Jag ville ha en klar bild härav, så att jag visste hur jag skulle agera. Därför sökte jag upp folkpensionärsföreningen och bad att få studera dess medlemsmatrikel, som innehöll ungefär 1800 namn. Jag valde ut var tionde medlem i mitten av matrikeln för att få ett så representativt underlag som möjligt och behöll sedan 30 av dem, som jag började besöka. Jag fann dock snart att detta var ett oerhört arbete, som min lediga tid över ett veckoslut inte räckte till för att fullfölja. Därför ändrade jag planerna och besäkte i stället tre av stadens pensionärshem, som vardera har 24 lägenheter, alltså tillsammans 72 lägenheter. Jag skall erkänna att jag inte genast kom i kontakt med alla dessa 72 pensionärer. Några var inte hemma, och somliga stängde omedelbart dörren, när jag ville tala med dem, och förklarade att de inte skulle ha någon ny apparat. De var nöjda med som någon sade »det gamla skrället». Jag försökte förklara att jag bara var där för att undersöka möjligheterna att höra på de apparater de hade. Jag är egentligen riksdagsman och vill därför komma i kontakt med Er, sade jag. Då fick jag i ett fall till svar: »Jaså, Ni försöker kalla Er riksdagsman och springer omkring i trapporna och säljer radioapparater. Det går inte med mig!» Och så smälldes dörren igen. Nå, jag tappade inte modet utan träffade ändå ett så stort antal pensionärer som 46. Jag fick komma in i deras lägenheter och se närmare på deras apparater. Många av pensionärerna var inte själva kapabla att avgöra vad apparaterna gick för. Jag konstaterade att av dessa 46 apparater var det bara 25 som kunde ta in samtliga program, alltså program 1, 2 och 3. Och till min häpnad var det 21 som fortfarande bara kunde lyssna på program 1. Uttryckt i procent var det sålunda 54,35 procent som hade möjlighet att lyssna på samtliga program och 45,65 som bara kunde ta in program 1. Sedan jag summerat dessa resultat återvände jag till mina ur matrikeln hämtade pensionärer och hann med att besöka tolv av dem. Jag fann, vilket jag inte blev överraskad över, att situationen här var något bättre. Av dessa tolv hade sju fullt tillfredsställande lyssningsmöjligheter medan fem endast kunde höra program 1. Jag är fullt på det klara med att en undersökning som denna inte är tillräckligt stor för att läggas till grund för en bedömning av situationen i hela landet, men jag tror inte att undersökningen är särdeles missvisande. Innehavet av en modern radioapparat är utan tvivel i hög grad betingat av ekonomiska faktorer. I Hälsingborg har vi det visst inte sämre ordnat för pensionärerna än i andra städer — jag skulle snarare vilja säga tvärtom. Vi betalar full hyra för pensionärerna, vilket inte förekommer i de flesta kommuner. Jag är alltså rädd för att det tal som uppgivits här — det skulle röra sig om 115 000 hushåll — kommer att visa sig vara alldeles för lågt. Därför är jag mycket nöjd med att de överläggningar som kommunikationsministern haft med Sveriges Radio har lett till dessa betydande förbättringar i förhållande till vad som från början var planerat. Min interpellation avsåg ju ingenting annat än att framhålla att vi inte med berått mod kunde beröva så många pensionärer möjligheterna att lyssna. Det är därför mycket glädjande att det i varje fall verkar som om ett framsteg har nåtts sedan man fäst uppmärksamheten på problemet. Jag kan inte tänka mig att vare sig kommunikationsministern eller Sveriges Radio skulle vilja vara med om att skicka ut program i medvetandet om att ett betydande antal lyssnare inte har möjlighet att ta emot dem. När man anstränger sig att sända trevliga och bra program måste naturligtvis strävan vara att se till att de verkligen kan uppfattas av lyssnarna. Men det förvånar mig att man inte i god tid undersökt hur det i verkligheten ligger till med lyssningsmöjligheterna. När det dessutom kan konstateras att även Sveriges radiohandlare är intresserade av att tillhandahålla en billig och hygglig apparat med särskild rabatt för folkpensionärer har man faktiskt anledning att känna sig tillfredsställd med utvecklingen. För pensionärernas skull hoppas jag att vi har uppnått vad de väntade sig och att de med stor tillförsikt kan avvakta vad som kommer att ske den 12 december. I detta sammanhang vill jag också framhålla att man inte kan ställa anspråk på att pensionärerna skall nås av propaganda lika lätt som folk i allmänhet. Åtskilliga av de pensionärer jag kom i kontakt med sade ungefär följande: »Visst har jag hört talas om den här omläggningen, men den gäller ju inte mig. Jag har mitt program och rör aldrig inställningen; jag ser så dåligt. Jag bara trycker på strömbrytaren.» Vi skall komma ihåg att de äldre inte har följt med i teknikens utveckling i samma utsträckning som vi gör numera och därför har svårare att sätta sig in i förändringar. När man talar om kanaler känner de inte till vad det gäller. Jag ber att ännu en gång få tacka för svaret. Jag vill också tacka kommunikationsministern för att han med så stort allvar har gått in för att tillrättalägga dessa förhållanden, och jag hoppas att resultatet skall visa att han i det avseendet har lyckats.

Herr talman! Jag vill betyga att jag tycker detta är ett viktigt problem, ty för gamla människor betyder radion ofta mycket. Att kanalomläggningen generellt sett innebär en förbättring har vi ju alla varit överens om. Men vi skall inte göra förbättringar på sådant sätt att en del människor kommer i kläm och framför allt inte om det — som i detta fall — gäller de fattigaste och stundom mest isolerade pensionärerna. Det är vanligen dessa som är mest beroende av radion, och det är också i många fall de som har de gamla apparaterna. Jag har också mött den opinion som herr Henningsson här redovisat. Jag har fått många brev och jag har träffat många pensionärer. Men herr Henningsson var faktiskt först med att ta upp problemet, och jag vill ge honom en eloge både för att han gjorde detta så snabbt och för att han verkligen genom fältarbete har försökt sätta sig in i hur det hela praktiskt fungerar för de enskilda pensionärerna. Jag tycker det är utomordentligt att vi i riksdagen arbetar på det sättet. Situationen är i och för sig märklig. Saken aktualiserades för rätt många år sedan, och frågan har remissbehandlats och ingående diskuterats även här i Sveriges riksdag. Men problemet har inte uppkommit förrän precis innan kanalomläggningen skulle genomföras, och därför har vi fått agera snabbt. Jag tror emellertid att en del av den opinion som kommit till uttryck beror på missuppfattningar. Det är helt enkelt inte så lätt att sätta sig in i vad en förändring innebär, och man tror ofta att det skall bli värre än det är. På dagtid blir det ju faktiskt förbättringar genom att skolradion flyttas från P1; det blir mycket större utrymme för lätt musik — ja, för musik över huvud taget — och för underhållningsprogram. Det är på kvällstid det uppstår problem. Jag tror emellertid att genom kompensation i form av tätare repriser på dagtid och det förhållandet att man fortsätter med särskilda program för pensionärer på kvällstid — i varje fall under en övergångstid — har dessa svårigheter undanröjts. Sedan får den praktiska erfarenheten utvisa hur det hela utfaller. Jag är övertygad om att Sveriges Radio och även vi här i riksdagen — som är medansvariga genom att beslutet om kanalomläggningen fattades här för en del år sedan — kommer att följa denna sak med största uppmärksamhet. Jag vill sluta med att än en gång ge herr Henningsson en eloge för att han tagit upp detta problem. Det är viktigt att vi slår vakt om gamla människor — inte bara i fråga om deras pensioner utan också om deras trivsel i dagens samhälle.

Herr talman! Allra först ber jag att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Det kunde knappast ha lämnats vid en mer dramatisk tidpunkt. I går avlämnade utrikesminister Brown Storbritanniens begäran om obligatoriska sanktionsåtgärder mot Rhodesia, och om bara några timmar börjar säkerhetsrådets debatt i ärendet. Det har visat sig att den svenska bedömningen av Rhodesia-ärendet, när det för ungefär ett halvt år sedan dök upp, var riktig. Trots intensiva ansträngningar har den brittiska regeringen inte lyckats få till stånd en uppgörelse i Rhodesia-krisen, utan frågan måste tas upp i FN och dess säkerhetsråd. Regeringens svenska ståndpunkten i denna fråga har jag ingen särskild anmärkning mot. Jag har här egentligen endast velat få en redogörelse, till vilken jag tänkte foga några synpunkter på läget i södra Afrika. Det är naturligtvis för Sveriges del uteslutet att påfordra militärt ingripande, även om de afrikanska staterna önskar och tror på ett sådant ingripande. Deras uträkning är givetvis att kriget mot rebellen Smith i så fall ganska snabbt skulle få ett slut, men därom vet man ju ingenting. Det är fler krig som man har spått skulle bli kortvariga men som i själva verket dragit långt ut på tiden. I stället för nedtrappning har det oftast blivit en upptrappning av själva krigföringen. Det är alltså stora risker som man tar om man ingriper med våld. Den brittiska regeringen har som bekant också redan från början förklarat sig vilja avstå från sådana åtgärder. De afrikanska staterna kan ju själva knappast bidra vid ett krigsingripande i Rhodesia, utan detta skulle helt få vila på andra stater. Utrikesministern nämner att sanktioner är det yttersta medel som FN och säkerhetsrådet kan tillgripa. Så mycket viktigare är det att sådana sanktioner ger resultat. Man får verkligen hoppas att säkerhetsrådets beslut — som vi förmodar skall följa på den brittiska regeringens hemställan om förbud för import av de viktigaste exportvarorna på Rhodesia — verkligen kommer att respekteras av andra nationer så att det får den avsedda effekten. Vi har emellertid redan fått oroande besked från Sydafrikanska unionen — något annat var väl inte heller att vänta. Premiärministern Vorster har ju nyligen förklarat att man inte tänker följa ett eventuellt sanktionsbeslut i FN:s säkerhetsråd. Man kan väl också förmoda att inte heller Portugal och dess kolonier Mocambique och Angola i nämnvärd utsträckning kommer att följa det väntade beslutet. Därför vill jag här vädja till utrikesministern att genom de kanaler vi har med Portugal försöka klargöra, att Sverige för sin del väntar att Portugal och dess kolonier uppträder solidariskt i sanktionsfrågan. I själva verket hänger ju hela södra Afrika ihop ekonomiskt. I Rhodesia finns industrien, framför allt förädlingsindustrien, medan länder något längre norrut, t.ex. Zambia, Tanzania, Malawi m.fl. främst har råvaran. Men politiskt är länderna helt artskilda. Alla de nya demokratierna söker sig norr ut och öster ut och bryter därmed det handlingspolitiska samband som i normala fall vore det självklara. Så kommer väl också att ske med Rhodesia när detta land blir fritt. Zambia, som jag tagit upp i min interpellation och som jag strax skall återkomma till, gör för närvarande allt för att hålla kontakt med Östafrika. Dessa stater i Centralafrika och Östafrika tycks vara demokratiens sista skans i Afrika. En känd industrichef har fällt det beryktade uttalandet att civilisationens sista utpost är Sydafrika. Med en travestering av detta uttalande skulle man kunna säga, att Karibadammen är demokratiens sista utpost i Afrika. Söder om denna finner man diktaturstater av värsta art, i vilka små minoriteter vita kämpar för sina privilegier mot ländernas ursprungliga befolkning, som är i stor majoritet. Under några år har jag försökt följa den sydafrikanska opinionen. Tidigare hyllade man där icke-våldprincipen, men nu sägs det allt oftare att till slut återstår ingenting annat än våld. Denna inställning återspeglas även i de afrikanska staternas ståndpunktstagande i Rhodesia-frågan. Men när man känner till afrikanernas militära underlägsenhet och de vita regimernas starka polisoch militärutrustning, förstår man vad ett krig mellan de svarta och vita skulle innebära och att det var en hopplöshetens känsla som behärskade afrikaner na i gemen under Rhodesia-debatten. Men våldet blir deras enda alternativ, eftersom de inte tror på sanktionspolitiken. Det ankommer därför på världens nationer att solidariskt och effektivt visa att sanktionerna är allvarligt menade och att rebellregeringen måste ge vika inför dessa ekonomiska åtgärder. Jag utgår från att Sverige kommer att göra allt för att påverka FN:s medlemsstater i den riktningen genom de kanaler vi har i generalförsamlingen och säkerhetsrådet. Den andra frågan som jag berört i min interpellation gäller flyktingsituationen i Afrika, speciellt i Zambia. Min interpellation väcktes innan statsrådet Lindström svarade på herr Wiklunds i Stockholm fråga angående flyktingproblemen. Detta problem ligger inom statsrådet Lindströms område, och jag skulle ha riktat min fråga till henne, om den inte varit direkt sammankopplad med utrikespolitiska spörsmål. Trots att vi alltså nyligen haft en debatt i denna fråga, skulle jag vilja säga ett par ord om den. Afrika har under senare år i särskilt hög grad blivit en flyktingarnas kontinent. Problemen är jämförbara med dem som man har i Asien när det gäller Palestina-flyktingarna, vilkas situation vi haft anledning att syssla med så många gånger. Tord Palmlund på SIDA, som handlägger flyktingfrågorna i Afrika, säger att antalet flyktingar bara ökar och ökar, Antalet är svårt att beräkna, eftersom det i Afrika över huvud taget är svårt att räkna befolkningen och bedöma befolkningsrörelsen. Men den siffra som senast nämnts ligger på omkring 700 000. Flyktingarna finns över allt i det s.k. svarta Afrika, från Sydafrika i söder till Sudan i norr, där så mycket händer som vi har svårt att få något riktigt grepp om; där förekommer bl.a. ett utrotningskrig som bygger på motsättningen mellan södra Sudan och norra Sudan, mellan araber och negrer. Strömmen av flyktingar tycks gå mot de stater som nu blivit fria. Man kan föreställa sig vad denna flyktingström betyder för dessa stater, som är fattiga, har inre problem att lösa och en egen befolkning att ta hänsyn till. Folket i dessa stater lever, som vi vet, på en standard som är den lägsta tänkbara. Hur skulle de då kunna ha ekonomiska möjligheter att ta emot strömmen av flyktingar? Tanzania kan anföras som exempel. Efter att till en början ha varit relativt generös i dessa avseenden har landets flyktingpolitik nu stramats åt. Flyktingarna utgör ett oroande element, och de kan också, uppges det, bli en säkerhetsrisk. De nya staterna är inte alltid särskilt glada åt stora anhopningar av flyktingar, även om de gör det bästa av den aktuella situationen. Sverige handlar därför rätt i att nu rikta in sin flyktingpolitik på Afrika, och jag vill gärna i detta sammanhang tacka regeringen för den förståelse man hittills visat för Afrikas flyktingproblem. Men ytterligare insatser behövs, och jag är övertygad om att Sverige såväl multilateralt genom FN — i synnerhet genom dess flyktingkommissariat — som bilateralt ger sitt stöd där det behövs och uppmanar andra stater att också göra det. Jag vill ta upp ett problem som i detta sammanhang framträder ganska tydligt. En del flyktingar har utbildning, särskilt de politiska flyktingar som kommer från Sydafrika. De vill ofta engagera sig i politiken, och det är väl därför som de kan utgöra en politisk säkerhetsrisk för mottagarländerna. Dessa länder har emellertid, som sagt, sina egna problem och vill inte gärna riskera oroligheter i detta sammanhang. En del flyktingar har alltså redan utbildning och andra skaffar sig utbildning, bl.a. med hjälp av stipendier. Men vart tar egentligen dessa flyktingar vägen? Trots att Afrikas stater lider brist på utbildat folk och alltså borde kunna sysselsätta utbildade flyktingar i undervisning och administration, så tycks inte detta ske — det är det egendomliga. Detta är problem som måste tas upp, och enligt vad jag har mig bekant kommer det att hållas en konferens på vårsidan i Addis Abeba om bl.a. just dessa ting. Även andra frågor kommer att tas upp där. Så snart de länder, som ligger närmast Sydafrika och som därför blir något av genomgångsländer, ger visa till flyktingarna har de ett ekonomiskt och socialt ansvar för dem. I dessa stater drar man sig därför för att i större utsträckning lämna visa, och det medför att flyktingarna samlas utanför deras gränser. Även detta problem måste lösas, t.ex. genom införandet av något slags genomgångspass. Jag förmodar att dessa frågor kommer att tas upp i den internationella kongressen i Addis Abeba om flyktingproblemen i Afrika, och jag förmodar också att även Sverige kommer att delta i den konferensen. Jag vill också säga ett par ord om den sista frågan i min interpellation, vilken jag där bara omnämnt på några rader, nämligen frågan huruvida någon ambassad skulle komma att upprättas i Lusaka, Zambias huvudstad. Sedan några månader har det anställts en handelskanslist vid konsulatet i Lusaka och det var välbehövligt. Tidigare fanns det bara en oavlönad konsul, och jag vill säga till utrikesministern att fungerade alla oavlönade konsuler på samma sätt som denne, så kunde man lika gärna vara utan dem. Jag hade en känsla av att han mest använde den svenska flaggan till att stärka sin egen resebyrås ställning. Nu får vi troligen en ambassad i Lusaka; det ges i varje fall ett halvt löfte därom i svaret, och jag tackar för det positiva beskedet. Jag skulle till slut vilja stanna litet inför Zambias situation. Zambia blev fritt i december 1963 och löstes då från den centralafrikanska federationen, som stod under ledning av den rätt berömde sir Roy Welensky. Det var som bekant en omaka federation, och i dag är två av staterna helt väsensskilda, nämligen Sydrhodesia och Zambia. Den blockad mot Sydrhodesia som vi har haft under det år som gått har kostat Zambia åtskilligt. Det är svårt att få fram ordentliga uppgifter, men det uppges att det är fråga om en halv miljard svenska kronor. England har bidragit med en tredjedel, och det pågår, såvitt jag är rätt underrättad, förhandlingar om ytterligare en tredjedel, men det är ändå fråga om ganska mycket pengar för en stat, på cirka 4 miljoner människor, som har en nationalinkomst på något över 3,5 miljarder. Det sägs också rent allmänt, att det egentligen är Zambia som fått känna av sanktionspolitiken och inte Sydrhodesia, som tydligen har klarat sig bättre. Sydrhodesia har fått varor från Sydafrika och från de portugisiska kolonierna, dit även dess export har gått. Zambia uppvisade strax efter det att federationen upplöstes en ganska gynnsam utveckling, men nu hotas denna att brytas. För att lösgöra sig från Sydafrika försöker Zambia skaffa sig transportvägar till Tanzania. Planer är under utarbetande och förhandlingar pågår samtidigt om ett järnvägsbygge, ett landsvägsbygge och om anläggandet av pipelines till hamnar i Tanzania. Det är inga korta sträckor det rör sig om. Avståndet från kopparbältet till Dares-Saalam är cirka 125 svenska mil. Det gäller att transportera kopparn som måste ut ur landet och framför allt oljan som måste in i landet. Det är alldeles självklart att ett land som Zambia inte ensamt skall bära de ekonomiska bördorna av sanktionspolitiken. Om landet redan nu har fått satsa rätt mycket pengar, kan man ana att det blir än större belopp i framtiden. Det vore därför önskvärt, om Sverige i FN kunde föra den linjen, att länder som Zambia skulle hållas skadeslösa så långt det är möjligt. Det borde också vara möjligt att lämna ett bilateralt ekonomiskt stöd. Eventuellt borde de skandinaviska länderna här kunna göra en gemensam insats. Jag vet mycket väl att Zambia inte tillhör de prioriterade länderna, men detta borde man kunna förbigå under en viss tid för att bistå i ett akut läge. När nu u-landshjälpen ökar, borde man kanske söka sig söderut i Afrika i större utsträckning än man hittills har gjort. Från svensk sida skulle vi framför allt kunna inrikta oss på transportfrågorna där vi har expertis att ställa till förfogande. I detta sammanhang vill jag nämna något som vore rätt värdefullt för Zambia, nämligen lastbilar. De svenska lastbilarna är byggda för våra hårda vägar och vår svåra terräng. Vägen mellan Zambia och Dar-es-Saalam är ganska dålig och kräver hållfast material. Hur vore det om Volvo och Scania-Vabis kopplades in på den här saken? Trots allt tror jag emellertid inte att de ekonomiska svårigheterna är de värsta, ty dem kan man lösa internationellt, utan de största svårigheterna är som i så mycket annat av vår u-landshjälp de personella. Den brittiska administrationspersonalen flyr Zambia — det uppges att över hundratalet administratörer lämnar landet. En stor del av denna personal har tyvärr tagit ställning för rebellen Smith i Sydrhodesia och därför är de inte särskilt välsedda i Zambia. Andra finner den ekonomiska situationen svår och framtiden osäker. Vi i Sverige har ont om administrativ personal, men här rör det sig om ett engelskspråkigt land, där vi har ganska lätt att skapa kontakter. Vi borde därför kunna undersöka möjligheterna att i varje fall under en övergångstid göra en personell insats. En sådan tror jag skulle vara oerhört värdefull. Zambia skulle kunna betala vanlig lön medan vi hjälper till med utlandstillägg och dylikt. Det behöver kanske inte bli fråga om så många personer. Låt mig, herr talman, sammanfatta de önskemål som jag har i denna fråga: 1. Fortsatt starkt uppträdande i FN i fråga om sanktionspolitiken för planmässighet, effektivitet samt internationell samordning och solidaritet. Om möjligt bör vi göra en särskild hänvändelse till Portugal om uppslutning bakom sanktionerna. 2. Fortsatt och förstärkt stöd åt flyktingarna i Afrika. Särskilt bör problemet med genomgångspass och arbete åt utbildad arbetskraft tagas upp. 3. Ekonomiskt och personellt stöd åt Zambia såväl internationellt som nationellt under en övergångstid för att särskilt stärka de unga demokratierna. 4. En ambassad i Lusaka för att bevaka dessa frågor. Det är viktigt att demokratierna i Norden sluter upp bakom de nya och bräckliga demokratierna på gränsen mot diktaturens och rasdiskrimineringens södra Afrika och hjälper dem att komma över sina första svåra år. Endast om de kan leva vidare och stärka sina positioner kan demokratien där bestå. I annat fall kan Sydafrika och dess sympatisörer stå där med segerkransen och säga: »Ni ser hur det gick. Friheten ni gav dem resulterade i ingenting annat än katastrof.» Vi måste hindra dem från att få den triumfen. Sverige gav genom frivilliga insamlingar en gång 50 000 kronor åt Kaundas frihetsparti i Zambia. Det var lika mycket som andra länder tillsammans kunde skrapa ihop. Zambias ledare glömmer inte den gåvan. De ser också på Norden med särskilt vänliga blickar och väntar att vi i någon mån skall visa vår solidaritet. De sympatiserar med vår alliansfria utrikespolitik och vår välfärdspolitik. De praktiserar ett slags socialism som i mycket överensstämmer med den svenska. Vi bör därför räcka dem en hjälpande hand just i det ögonblick då den bäst behövs. Jag ber, herr talman, än en gång att få uttrycka mitt tack till utrikesministern för svaret.

Herr talman! Vi är tydligen helt överens i denna fråga beträffande personellt stöd. Det är alldeles klart att Zambia först måste framföra önskemål därom; förr kan Sverige inte ingripa. Jag vill emellertid än en gång understryka att det verkligt stora problemet i Zambia — liksom i många andra av dessa nya stater — är att den gamla kolonialmaktens administratörer flyr fältet. Inom landet pågår också en s.k. afrikanisering, som innebär att man önskar hjälpa fram det egna landets tjänstemän. De nya staternas ledningar blir därför ofta utsatta för en press och detta medför att den utländska personalen — i detta fall engelsk — känner en viss otrivsel, som kanske också är en anledning till att den flyttar. För landets ledning står det emellertid klart att kunnig administrativ personal måste finnas, och man har en känsla av att vederbörande i detta fall, liksom i så många andra, vill vända sig till de nordiska länderna med vilka det finns så många beröringspunkter. Herr talman! Jag har inte något ytterligare att säga, men ber att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Bengtsson i Landskrona har frågat mig, dels vad som efter den 1 januari i år har förekommit beträffande invandring av utländsk arbetskraft till Sverige, dels vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att få bättre effektivitet i fråga om den reglerade invandringen. Som svar på frågorna vill jag först erinra om några förhållanden under senare delen av förra året. Den kraftiga ökningen under hösten 1965 av den spontana invandringen till Sverige, dvs. invandringen av sådana utlänningar som före ankomsten hit saknade bostäder och arbetsanställning här, medförde för många utlänningar svåra förhållanden. I november 1965 vidtogs därför åtgärder i syfte att ersätta den spontana invandringen med en organiserad. Sålunda fick arbetsmarknadsstyrelsen i uppdrag att för tiden intill utgången av år 1966 vidta åtgärder för att till Sverige föra över utländsk arbetskraft. För detta ändamål får styrelsen bl.a. ta de kontakter med utländska myndigheter som behövs. Styrelsen skall vidare medverka till att överförd arbetskraft introduceras på arbetsplatserna och orienteras om svenska arbetsmarknadsförhållanden. Alla åtgärder skall vidtas i samråd med de svenska arbetsmarknadsparterna. Vidare gjordes en ändring i 38 8 utlänningskungörelsen som innebär att fr.o.m. den 1 januari i år alla utomnordiska utlänningar som ämnar ta sådant arbete här som fordrar arbetstillstånd måste ha detta tillstånd före inresan till Sverige. ar där de kunde vistas och få språkundervisning i väntan på att arbete ordnades för dem. Sammanlagt ca 3 000 utlänningar passerade dessa förläggningar. I överensstämmelse med de nya riktlinjerna för organiserad invandring återkallade utlänningskommissionen i mars i år ett bemyndigande för polismyndigheterna att i vissa fall medge utlänning att under de tre första månaderna av sin vistelse i landet ta vissa arbeten inom hotelloch restaurangbranschen utan arbetstillstånd. Som ett led i strävandena att organisera invandringen av jugoslavisk arbetskraft inrättades redan i november 1965 i arbetsmarknadsstyrelsens regi ett informationsoch kontaktkontor i Belgrad. Förhandlingar upptogs också mellan delegater för de svenska och jugoslaviska regeringarna och ledde i september i år till ett avtal om bl.a. förfarandet för urval av jugoslaviska arbetstagare för anställning i Sverige och dessas inlemmande i svenska förhållanden. Några uppgifter om behandlade ansökningar om arbetstillstånd kan ge viss ledning för bedömningen av hur åtgärderna för en organiserad invandring har verkat. Från årsskiftet och fram till utgången av oktober i år beviljades omkring 16000 ansökningar från utlänningar som kommit in i landet i år. Av dessa hade omkring 9 000 ansökt före inresan och många av dem hade fått sina arbetstillstånd före inresan. Drygt 300 utlänningar, huvudsakligen jugoslaver, har under året överförts i arbetsmarknadsstyrelsens regi. Som framgår av det sagda har ett betydande antal av de utlänningar, som under året kommit hit för att arbeta och som måste ha tillstånd härför, ordnat sådant tillstånd före inresan. Det betyder att de hade arbete och bostad när de kom hit. Ett stort antal utlänningar har dock i år rest in i landet i strid mot förbudet i 38 § utlänningskungörelsen. I allmänhet har de därefter ändå fått arbetstillstånd. Det har före utgången av oktober skett i drygt 7 000 fall. Att dessa utlänningar har kunnat komma in i landet beror på svårigheten att få till stånd en effektiv gränskontroll beträffande dem som reser in från annat nordiskt land och att vid gränskontroll avgöra om vederbörande ämnar söka anställning. När han väl har kommit in i landet har det i allmänhet inte funnits legala möjligheter att avvisa honom enbart på den grunden att han i själva verket rest in för att söka arbete. Inte heller har myndigheterna ansett sig kunna av den anledningen underlåta att till saklig prövning uppta ansökan från honom om arbetstillstånd. Arbetsmarknadsstyrelsen — som yttrar sig i dessa ärenden efter att i sin tur ha hört de arbetsmarknadsparter som berörs — har anslutit sig till dessa parters ställningstaganden och i allmänhet tillstyrkt ansökningarna, eftersom arbete har kunnat erbjudas. Möjligheterna att bereda arbete åt utlänningar som inte har arbete ordnat för sig före inresan är emellertid sedan en tid tillbaka väsentligt begränsade. Som interpellanten framhåller är det nämligen för närvarande svårt att placera den utländska arbetskraften. I början av november var ca 3 000 utlänningar, inräknat nordiska medborgare, arbetslösa. Den siffran representerar 15 procent av hela antalet arbetslösa vid samma tid, vilket bör ses mot bakgrund av att alla utlänningar på vår arbetsmarknad utgör ungefär 5 procent av hela arbetskraften. För invandrare från Turkiet som samlades i Stockholm och därför hade särskilt svårt att få bostäder ordnades i oktober i år en förläggning liknande dem som upprättades förra året. Där vistas för närvarande omkring 50 turkar. Förhållandena är nu sådana att ytterligare åtgärder måste vidtas för att anpassa invandringen av utländsk arbets kraft efter våra möjligheter att ta hand om den. Det måste vara en huvudprincip för vår invandringspolitik att bereda den utländska arbetskraften samma arbetsvillkor och levnadsstandard som jämförbar svensk arbetskraft och detta blir inte möjligt om den spontana invandringen fortsätter oförminskad. Även om en viss skärpning av gränskontrollen skulle kunna ske kan man inte få till stånd den önskvärda anpassningen enbart på denna väg. För att väsentligt minska den spontana invandringen torde det vara ofrånkomligt att ändra den ordning som gör det möjligt att få arbetstillstånd trots att man rest in i landet i strid mot 38 § utlänningskungörelsen. En sådan uppfattning har både utlänningskommissionen och arbetsmarknadsstyrelsen nyligen uttryckt för regeringen.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 De skall inte tillämpas på den som vid ikraftträdandet redan vistas i Sverige. Den åtgärd som jag nu har redogjort för måste förenas med fortsatta positiva åtgärder för att länka över den spontana invandringen i organiserade former. I det syftet har nya informationsoch kontaktkontor inrättats i Atén och Ankara och planeras för närvarande i Wien och Milano. Förberedelser för förhandlingar med Turkiet om ett arbetskraftsavtal är långt framskridna. Dessutom har regeringen beslutat att till utgången av år 1967 förlänga arbetsmarknadsstyrelsens bemyndigande att vidta åtgärder för organiserad invandring och kommer att ställa medel till förfogande för information om svenska arbetsmarknadsfrågor och om våra regler för invandring samt för anpassning av invandrarna till våra förhållanden. Vid disponerandet av dessa medel måste beaktas att en inte oväsentlig del av informationen till invandrarländerna kommer från invandrare som redan bosatt sig i vårt land. Den särskilda arbetsgruppen för invandrarfrågor bearbetar för närvarande projekt som kan vara av intresse i detta sammanhang, däribland möjligheten att få till stånd en veckotidning på de största invandrargruppernas språk. Jag vill också erinra om att undervisningen i svenska för invandrare fr.o.m. detta läsår byggts ut med ett avsevärt mått av samhällsinformation. Vidare pågår arbetet med att ge ut en förkortad upplaga av boken Ny i Sverige på tio utländska språk för att tillhandahållas våra invandrare. Sammanfattningsvis kan alltså sägas att de åtgärder som vidtogs för ett år sedan i syfte att ersätta den spontana invandringen med en organiserad har fått viss men inte full effekt, ett förhållande som framstår som alltmer otillfredsställande i den mån som arbetsmarknadsläget har försämrats under året. Det har därför blivit nödvändigt att nu följa upp och komplettera de förra året vidtagna åtgärderna.

Herr talman! Herr Bengtsson i Landskrona har här frågat hur många ansökningar om arbetstillstånd som avslagits, en sak som jag inte har redovisat i svaret. Enligt de uppgifter jag har tillgängliga har cirka 3 000 ansökningar avslagits under 1966. Prövningen har alltså lett till avslag i ett betydande antal fall. Jag vill komplettera mitt svar även på en annan punkt. Herr Bengtsson tar upp frågan om vilka regler som, efter det att skärpningen i tillämpningen av 8 38 trätt i kraft, skall gälla för beviljandet av en ansökan även om vederbörande kommit hit utan att ha arbetstillstånd ordnat. Jag har skrivit att detta skall gälla familjemedlemmar. Herr Bengtsson säger nu att man inte bör vara alltför generös med arbetstillstånd i sådana här fall. Jag vill därför framhålla, att jag har främst tänkt på fall där en familjeförsörjare rest in i landet och gärna vill ha hit sin hustru och kanske även sina barn. Det kan vara av intresse för makan att söka arbete här och barnen befinner sig kanske i den åldern att det för dem är aktuellt att söka bidraga till familjens gemensamma uppehälle. I första hand är det sådana kategorier som skulle komma i fråga vid en dylik prövning. Jag återvänder till själva det problem som vi här diskuterar: Kan den spontana invandring som hittills förekommit ersättas med någon form av reglerad invandring? Det framgår av de uppgifter som jag lämnat i svaret att inte mindre än 9000 som nu har fått arbetstillstånd har sökt sådant innan de rest in i landet. Det visar att kännedomen ute i omvärlden om de bestämmelser som vi tillämpar för att någon skall erhålla arbetstillstånd börjar tränga igenom, när ett så betydande antal har haft detta klart för sig. Jag tror alltså att med en fortsatt upplysningsverksamhet kommer det inte att medföra några svårigheter att få den arbetskraftsrekrytering till vårt land som kan komma att te sig erforderlig. Har vi någon uppfattning om vad som kan vara erforderligt? Våra meningar kan vara delade om det. Enligt de arbetskraftsprogonser som är uppgjorda för den närmaste framtiden skulle vi även om vi får en immigration av cirka 10 000 om året, ha ett underskott i början på 1970-talet. Jag skulle alltså tro att man kan mäta vårt behov vid ett någorlunda oförändrat konjunkturläge till mellan 10000 och 15000 om året. Och jag tror inte att det är några svårigheter att få det behovet fyllt. Så kommer jag till den andra frågan, nämligen den form av arbetskraftsrekrytering som arbetsmarknadsstyrelsen skall svara för i samarbete med arbetsmarknadens parter. På den punkten kan man säga att det i år inte lyckats att nå den fulla effekt som vi eftersträvar. Det har naturligtvis ett samband med att den organiserade rekryteringen inte ter sig så nödvändig för företagarna, eftersom 7000 personer har kunnat få arbetstillstånd ändå. Det är denna omständighet som man måste observera. Man måste konstatera att så länge man kan resa hit och få tillstånd som tillstyrks av fackliga organisationer får vi ingen organiserad invandring. Därför är det nödvändigt att vidta en skärpning av våra regler. Det är fullt konsekvent, om vi skall få de nya reglerna i tillämpning. Och ur våra synpunkter ser vi det som oundgängligen nödvändigt att få bättre grepp över invandringen. Invandringen är ett uttryck som vi dagligen rör oss med och vi tänker inte så mycket på den, därför att det har varit lätt att komma in på arbetsmarknaden. Men när det kärvar till sig, när vi i dag har över 3000 av dessa utlänningar som är arbetslösa, uppstår det problem. Flertalet av dem saknar det stöd som den svenske arbetaren har i arbetslöshetsförsäkringen och de andra åtgöranden som vi från samhällets sida vidtar. Då blir den socialahumanitära aspekten helt annorlunda. Jag tar som uttryck för en växande förståelse för detta det faktum, att vi i dag tycks kunna diskutera frågan i ett lugnare klimat i denna kammare än vad vi gjorde när vi först införde reglerna om den organiserade invandringen.

Det är som jag sagt i mitt interpellationssvar i dag över 5 procent av det totala antalet sysselsatta i vårt land. Det är likaså 5 procent av vår totala befolkning. Det problem som vi står inför är ju hur vi på ett rimligt och riktigt sätt i vårt samhällsliv skall kunna inpassa den arbetskraft som kommer till oss från andra länder. Den uppgiften måste vi ta på oss. I samma ögonblick som vi begär att invandrarna tar ett ansvar när de går in i vårt arbetsliv, skall de också ha del av de förmåner som vårt samhälle kan erbjuda. Det skulle, som jag sagt tidigare, vara olyckligt om vi betraktade dem som kommer till oss enbart såsom arbetskraft att exploatera och inte som människor vilka skall inlemmas i vårt samhälle. De skall ta del av vårt ansvar men också få del av de förmåner som vi haft möjlighet att bevilja oss själva. Därmed blir det nödvändigt att ägna väsentligt större uppmärksamhet åt inpassningseller anpassningsfrågan. Det som jag har velat ange i mitt svar såsom en balanserande faktor innebär visserligen en skärpning av bestämmelserna för att få invandringen under bättre kontroll men samtidigt en vidgad organisation för att verkligen ta hand om de människor som kommer hit. Det är ett ansvar som inte bara skall bäras av samhället självt utan som i lika hög grad måste bäras av de företag som begär arbetskraften, och det ligger ju i våra regler. Det vilar ett ansvar på företagarna att vara med och betala resekostnaderna, att garantera att vederbörande får bostad och sociala förmåner. Detta ansvar slip per de ifrån så länge vi har spontan invandring, varvid inget ansvar i förväg har lagts på företagarna. Det är först sedan vi fått invandringen organiserad som vi kan lösa dessa problem. Jag tror alltså, herr talman, att de regler vi nu har i fullt konsekvent tilllämpning kommer att bli av utomordentligt stort värde för invandrarna och att vi kommer att få möjlighet att rekrytera den arbetskraft som kan te sig erforderlig för den svenska produktionen.

Herr talman! Jag tror att det är nyttigt att Hugo Bengtsson framställt denna interpellation och att vi fått inrikesministerns svar och hans ytterligare kommentarer, varav framgår att han anser, att vi i framtiden behöver ett bättre grepp över detta problem än vi hittills haft. Vårt största fackförbund — Metallindustriarbetareförbundet — organiserar de flesta utländska arbetarna här i landet. Av siffrorna tycks framgå, att det i vårt land finns ungefär 46 000 utlänningar inom metallindustrien. Antalet har på ett år ökat med ungefär 15 procent. I Schweiz, som är nästan lika stort som vårt land, är antalet utlänningar inom metallindustrien 22 000 å 23 000, och antalet har under det senaste året minskat med 15 procent, allt: så inte ökat som i Sverige. Konjunkturläget har förändrats. Vi har en arbetslöshet, och den kommer att bli ännu större i vinter. Det känner inrikesministern till; det är han som svarar för arbetsmarknadsfrågorna. Mot den bakgrunden har immigrationsbestämmelserna skärpts i åtskilliga länder, inte bara i Schweiz utan även i Österrike, Tyskland och andra länder. Det betyder att den arbetskraft som utvandrar från de underutvecklade länderna i Sydeuropa inte längre kan stanna i dessa mellanländer, utan de kommer i ökat antal att söka sig hit på olika vägar. Med t.ex. de metoder som herr Bengtsson i Landskrona redogjort för kommer de att kringgå våra beskedliga paragrafer både 838, som inrikesministern talade om, och andra paragrafer. Men inrikesministerns försök att få ett bättre grepp över detta har fullt stöd från fackligt håll. Metall har gått med på det försök till organiserad invandring som inrikesministern lanserade föregående år. Skälet härtill är att man vill stoppa den s.k. turistinvandringen. Metallindustriarbetareförbundet har genom sin förbundsordförande Åke Nilsson tillstyrkt import av en hel del arbetskraft och kommer även i fortsättningen att tillstyrka import enligt den organiserade invandringens princip. Däremot skall den s.k. turistinvandringen stoppas. Endast i undantagsfall kommer man att tillstyrka ansökningar om arbetstillstånd vid s.k. turistinvandring, och dit måste man naturligtvis räkna också »köpenhamnsresorna». Inrikesministern har alltså fullt stöd i sina strävanden att åstadkomma en organiserad invandring. Det är bara att hoppas att han kommer att genomföra den på ett sådant sätt, att de berättigade kraven från de på den svenska arbetsmarknaden anställda tillgodoses; man kan inte bara ta hänsyn till immigranternas eller immigrantimportörernas intressen, utan man måste också ta hänsyn till den svenska arbetskraftens, särskilt låglönegruppernas intressen. Samtliga partiledare har vid olika tillfällen uttryckt sitt stora intresse för att hjälpa fram låglönegrupperna här i landet. Det finns uppenbara bevis för att importen av arbetskraft bidrar till att pressa ned lönerna till en mycket låg nivå. Jag har uppgifter från ett företag, ett gjuteri. Det sysselsätter ungefär 300 man. Hälften av dem är stadigvarande. Den andra hälften byts två gånger om året genom en import av ungefär 300 utlänningar för dessa 150 platser. Resultatet blir att företaget haft möjlighet att sänka lönerna — med arbetsmarknadsstyrelsens hjälp, på grund av importpolitikens utformning och med svenska skattebetalares pengar. För några år sedan var förtjänsten 10 öre högre än vid motsvarande företag på andra orter och nu ligger den 70 öre lägre än vid andra företag. Detta medför en förlust på 1 600—1 800 kronor om året för varje anställd. Man har alltså med hjälp av importerad arbetskraft åstadkommit ett försämrat löneläge. skriver att man inte bör stoppa importen av arbetskraft finner jag helt i sin ordning. De bevakar givetvis sina intressen. En stor liberal tidning skrev för inte så länge sedan, att det nu verkligen gällde att skärpa kampen mot arbetskraftsbristen för att undvika den ödesdigra konsekvensen att lönerna stiger om man inte importerar folk. Det råder alltså en intressekonflikt mellan löntagare och arbetsgivare; löntagarna, särskilt inom låglönegrupperna, vill givetvis höja lönerna. Det gäller då för arbetsmarknadsmyndigheterna att för ett ögonblick se bort från sin yrkesambition att förmedla så många arbetsplatser som möjligt och i stället tänka efter vilka konsekvenser detta har för de människor, vilkas intressen de skall tillvarata och vilka betalar myndighetens verksamhet. Det är bra att man har lagt om politiken och nu stramar åt tyglarna. I Schweiz, detta liberala land, har man inte bara stoppat importen, till och med mycket effektivare och på ett tidigare stadium än vi gjort här i landet, utan man har också vänt den i en minskning av antalet utländska arbetare. Schweiz för alltså en politik som medvetet syftar till att skära ned antalet utländska arbetare, medan antalet utländska arbetare i Sverige under det senaste året ökat. Jämför vi oss med det borgerliga, liberala Schweiz finner vi att vi på detta område för en näringspolitik som är mycket mer liberal och låt-gå-betonad än den liberala borgerliga regeringen åstadkommit i det landet. Det borde finnas utrymme också i de liberala tidningarna här i landet att jämföra vad en liberal regim har åstadkommit där, med vad som åstadkommits här. Herr Bengtsson i Landskrona sade, att det för hans del var helt självklart att familjerna skulle få följa med när invandrare kommer hit. Det är en mycket liberal och generös inställning. I det liberala Schweiz är man inte så libe ral. Där låter man inte invandrarna ta med familjerna. Varken hustru eller barn får komma in just därför att man vill hindra invandrarna från att etablera sig i landet. Likadant är det i andra europeiska länder. Sverige står på toppen i fråga om en liberalistisk politik. Det är onödigt att vi leder i den ligan. Därutöver kan påpekas att arbetskraften här i landet visserligen tas in till ett visst område, men sedan kan denna arbetskraft flytta vart som helst, till andra yrken, till andra bostadsområden. Så är det inte i Schweiz. Där knyts en arbetare till ett visst arbete och till en viss region av landet. Också på den punkten för man i Sverige politiken med betydligt lösare tyglar än vad liberalerna gör på andra håll. Det finns ingen anledning att överträffa dessa liberaler. Vi kan gott skärpa vår politik. Jag ser detta problem som en låglönefråga.

Yttrandet gällde sysselsättningen i och importen av arbetskraft till Kalmar län, Det var de fackliga förtroendemän där, de som är ansvariga för dessa frågor, vilka skrev till bankoutskottet. De skrev, att man vid denna tidpunkt och till denna del av landet importerat ungefär 3000 utlänningar. De hade importerats till ett län där de saknade 9 000 arbetstillfällen för kvinnor. Man jämför då med vad som finns i andra län när det gäller sysselsättningsmöjligheter för kvinnorna. Här saknas alltså arbetstillfällen men man importerar arbetskraft. Var finns näringspolitiken därvidlag? Våra unga pojkar lämnar en del av arbetsplatserna i dessa smålandstrak ter, eftersom arbetet är för dåligt betalt. Fullvuxna män från Grekland och andra länder tar sedan dessa arbeten. Är det en medveten näringspolitik? I den fackliga skrift, som vi fick till bankoutskottet, heter det vidare att en del av de industrier som finns inom området har den karaktären, att de inte vågar hoppas på att man kommer att överleva den skärpta internationella konjunkturen. Man kommer att få ökad arbetslöshet. Till detta område har dock importerats 3000 utlänningar! Var finns näringspolitiken? Löneläget i denna del av landet är det lägsta genomsnittliga för industriarbetare. Det är sydöstra Götaland och Gotland som det gäller. Hur man skall komma till rätta med detta låglöneläge genom att föra en liberal importpolitik, där vuxna utlänningar sätts att sköta pojkarnas tidigare jobb kan jag inte förstå. Men jag förmodar att det ligger någon medveten näringspolitik bakom. Under åtta månader i år har antalet sysselsatta utlänningar inom metallindustrien ökat med ungefär 8 300. Från fackligt håll har alltså en mycket liberal politik tillåtits. Den importpolitiken måste dock ses mot bakgrunden av den näringspolitik, som regeringen driver och kommer att driva, samt den internationella konjunkturutveckling som vi har framför oss, hur vi skall klara sysselsättning och löneutveckling o.s.v. För mig är detta ett låglöneproblem. Det måste lösas men inte efter arbetsgivarnas intresse och inte heller efter metoder som tillämpats av de alltför yrkesambitiösa personerna i arbetsmarknadsstyrelsen, vilka förmedlat mer och mer arbetskraft till arbetsplatser som uppenbarligen inte är ägnade att ta emot den utländska arbetskraften, eftersom den inte stannar där mer än högst ett halvt år. På dessa platser kan löneläget dessutom vara mycket dåligt, som jag redan påpekat. tern talade om borde direktiv lämnas från inrikesministern till arbetsmarknadsstyrelsen, att arbetsmarknadsmyndigheterna bör göra en bedömning innan de förser låglöneföretag med mera arbetskraft — låglöneföretag som behandlar sina anställda så att de inte stannar mer än ett halvt år.

Det borde vara ganska naturligt om man från arbetsmarknadsmyndigheternas sida sade till dessa företag: »Nu förmedlar vi inte fler arbetssökande till er. Ni har fått fler arbetare än alla andra industrier, men de stannar tydligen inte hos er. Nu riktar vi vår uppmärksamhet på de andra industrierna, där folket vill stanna.» Detta borde också vara ett led i det bättre grepp som inrikesministern talade om. Vem skall betala importen av arbetskraft? Inrikesministern sade något som jag fann mycket intressant, nämligen att arbetsgivarna skall vara med och betala kostnaderna för samhällets utbyggnad. Chefen för en av de stora industrierna i utkanten av Stockholm har sagt, att för att få behålla en man måste han utbilda tre till företaget införskaffade. Dessa kostar enligt hans uppgift vardera 15 000 kronor. Det blir alltså sammanlagt 45 000 kronor för att en skall stanna kvar. Nu är detta nog en exceptionellt hög siffra. Företagen kan visserligen säga att de betalar dessa kostnader. Därmed betalar de emellertid ändå endast en del av kostnaderna. Den arbetskraft som importeras måste också ha bostäder. Vem skall hinna bygga dem? Vem skall spara ihop pengarna till dessa bostä der? Kommer industrien att satsa de 70 000 kronor per bostad som det kostar att bygga normala HSB-bostäder här i landet? I vad inrikesministern sade om att näringslivet skall vara med och betala hoppas jag också ligger att näringslivet är med och betalar kostnaderna för bostäder, så att vi slipper anstränga den övriga kapitalmarknaden, som redan är hårt belastad, med att skaffa fram bostäder till den arbetskraft som vissa industrier vill ha, men som de vill att andra skall betala. Det kan inte vara rimligt att skattebetalarna och spararna i vårt land skall tvingas att ställa pengar till förfogande för en bostadsbyggnadspolitik, som passar för vissa låglöneföretags importplaner. 70 000 kronor går emellertid åt bara för bostaden, Därtill måste kommunen byggas ut. Enligt uppgifter jag fått från olika håll kostar den kommunala tillväxten för varje familj ca 80 000 kronor. Vidare kostar en normal arbetsplats, som nu byggs inom metallindustrierna, drygt 150 000 kronor. Detta betyder att 300 000 kronor i kapital skall ställas till förfogande för varje importerad familj. Inrikesministern fann det helt i sin ordning att den importerade arbetskraften inte bara lönemässigt utan även standardmässigt skulle leva på samma nivå som den svenska arbetskraften. Vi kan inte bygga gamla bostäder åt den importerade arbetskraften. Vi vill inte göra såsom i andra länder, där man bygger upp barackstäder för kanske 10 000 från utlandet importerade människor, vilka man kan utnyttja som en billig slavarbetskraft under undermåliga sociala förhållanden för att slippa utlägg för men tjäna pengar på den. Nej, vi skall, såsom inrikesministern framhöll, ge samma standard åt den importerade arbetskraften som vi i dag ger övriga medborgare i samhället, och det kostar 300 000 kronor per familj. Ett fullföljande av den politik som in rikesministern antytt, d.v.s. att näringslivet som importerar arbetskraften skall bidraga till kostnaden för denna, betyder att företagen skall vara med och betala den utbyggnad som blir aktuell dels av arbetsplatserna, dels av bostäderna, dels av kommunerna. Man slipper då att tvinga andra skattebetalare att betala onödigt höga skatter genom att man undantränger andra lånebehov inom jordbruk, småindustri, hantverk och storindustri. Dessa krediter sätts nu i stor utsträckning in på fel ställe. En import av 15 000 utländska arbetare per år — naturligtvis med familjer, såsom inrikesministern även angivit — betyder en kostnad för den därmed följande utbyggnaden på ungefär 47500 miljoner kronor om året sedan denna arbetskraft efter en viss övergångstid anpassats till svensk standard. Dessa kostnader kommer att växa i framtiden. Vi måste alltså tvinga fram från lånemarknaden och från övriga skattebetalare 4 500 miljoner kronor om året för att kunna ge ytterligare 15 000 familjer om året svensk standard. Har inrikesministern i sina kalkyler över den näringspolitik, vilken ligger bakom denna medvetna import av arbetskraft, gjort några beräkningar över huruvida det är en lämplig avvägning att klämma ut så mycket som 4 500 miljoner kronor i skatter, i sparande och ge dem en sådan investeringsinriktning som låglöneföretag och andra företag, vilka importerar arbetskraft vill ha? Ibland framhålls det att det råder brist på arbetskraft och att vi har ett behov av ytterligare 15 000 arbetare per år. Dessa påståenden är felaktiga, Det finns inget sådant behov. Det finns länder som har mindre och länder som har större befolkningstal än vi. Det föreligger emellertid inget behov av att alla länder skall ha lika stor befolkning. Hur har detta »behov» kalkylerats fram? Att man kan konstatera en efterfrågan på arbetskraft är helt naturligt. Vår fullsysselsättningspolitik skall betyda att dåliga arbetsplatser som lämnats av de anställda, skall förbli obesatta. De arbetsplatser i Kalmar län, från vilka ungdomen nu har sökt sig bort, skall inte fyllas med vuxet importerat folk. Vi har full sysselsättning. Detta betyder att arbetskraften skall kunna lämna de dåliga arbetsplatserna obesatta. Att arbetsgivarna inte vill ha det så och att de betraktar det som en brist är jag helt medveten om, men vi har inte en socialdemokratisk regering för att tillgodose arbetsgivarnas intressen utan det är löntagarnas intressen det gäller och från den utgångspunkten finns det ingen brist på folk. Vår näringspolitik skall gå ut på att skaffa sysselsättning åt de arbetare vi redan har, en bättre levnadsstandard, bättre utrustning på arbetsplatserna, bättre samhälle och bättre bostäder. Vi skall inte bygga ut på bredden. Om jag vore arbetsgivare i ett låglöneföretag och hade 100 man anställda är det självklart, att jag skulle vilja anställa ytterligare 100 lågavlönade för att tjäna dubbelt så mycket. Då skulle jag säga att ni har att skaffa mig lånekapital till fabrik och bostäder — höj kommunalskatterna! Nu skall ni åt mig bygga ut samhälle, arbetsplatser och bostäder. Det behövs mera pengar. Jag satsar litet men huvuddelen av de 300 000 kronorna skall ni skaffa fram. Men det är lättare för mig att ordna 30000 kronor än det är för kapitalmarknaden att skaffa de nödvändiga ytterligare 270 000 kronorna som behövs för varje familj. Sedan säger man att samhället inte tillgodoser kreditmarknadsbehovet och bostadsbehovet. Inrikesministern vet mycket väl hur den borgerliga valsen gått under den senaste valrörelsen. Vi kan inte driva en så liberal och arbetsgivarvänlig importpolitik, att vi dels får fler lågavlönade här i landet och dels högre skatter samt dessutom större svårigheter på kapitalmarknaden. Sedan skall skulden för det hela läggas på regeringen. Det är därför som vi måste föra en målmedveten näringspolitik som tar hänsyn till alla dessa faktorer, och då behöver det inte komma fler skrivelser från fackligt håll av det slag som bankoutskottet fått från Kalmar län. Jag skall knyta an till inrikesministerns yttrande, att företagen skall bära sin del av den kostnadsökning som importen av 15 000 familjer medför. Det är alltså fråga om mycket annat än just resekostnaderna — de uppgår bara till några hundralappar — lite kläder på kroppen och lite garantier för bostäder. Garantierna ja, staten lånar ju 90—100 procent till bostäder. Det är de lågavlönade kamraterna i industrien, som får lida för det. Jag uppskattar mycket dem som är liberala på egen bekostnad, men inte dem som vill ha en liberal importpolitik av det här slaget och önskar att andra skall betala. De som gnäller över för höga skatter, brist på kapital och de höga lönerna skall inte få styra utvecklingen, så att det blir ännu sämre på dessa områden, för att sedan klaga ytterligare för att vinna flera proselyter. Därför är det nödvändigt att vi, som inrikesministern så riktigt sade, får ett bättre grepp på dessa saker, och det är viktigt att det sker så snart som möjligt. Vi kan gott ta efter vad de liberala länderna gör i det övriga Europa. Vi behöver inte överträffa dem i fråga om liberalism. Det är inte arbetsgivarnas intressen regeringen skall sköta, utan den skall tillvarata den redan befintliga svenska arbetskraftens intressen och den skall försöka få fram bättre löner, bättre samhällsförhållanden, bättre arbetsplatser, tryggare sysselsättning och bättre sociala förhållanden. Arbetsgivarnas intresse av att öka låglönegruppernas antal, att hålla tillbaka lönestegringarna — understödda som de härvidlag har varit av de stora liberala tidningarna — kan det inte tas någon hänsyn till vare sig från regeringseller fackligt håll. Stämningarna är inte heller sådana, att man längre behöver ta dessa hänsyn.

Herr talman! Så här vid jultiden brukar man ju ägna sig åt att göra upp önskelistor, och herr Hagnell tycks ha suttit några stilla stunder om kvällarna och skrivit en mycket lång önskelista som han nu velat visa upp. Jag har ingenting emot det. Herr Hagnell har rätt att ha sin egen uppfattning i denna fråga, och den ligger i många avseenden nära den som jag har givit uttryck åt. Motiveringen kan måhända vara litet skiljaktig. Men när herr Hagnell gör anspråk på att den politik som vi bedriver skall stå i överensstämmelse med de önskemål han här presenterat, vill jag fråga: Är det så säkert att alla de önskemålen är uteslutande fackliga?

Jag vågar hävda att de fackliga organisationerna också i den bedömningen är mycket ansvarsmedvetna. Men här har vi självfallet en avvägningsfråga. Herr Bengtsson i Landskrona, som så att säga har direkt kontakt med arbetsplatserna, vet det. Och det är en känslig fråga ute på arbetsplatserna. Där gäller det att väga mellan vad som kan vara ett rimligt, legitimt företagarintresse och vad som betingas av rådande situation på arbetsplatsen. Man måste också se till att inslaget av utländsk arbetskraft inte blir så stort, att det uppstår en fientlig stämning mot de nyanlända. Sker det, hamnar vi i ett utomordentligt besvärligt läge. På den punkten är jag helt överens med herr Hagnell. Sedan ägnade herr Hagnell mycken tid åt att kritisera vad som varit. Jag skall inte gå närmare in på det. Men annars kunde vi ju diskutera situationen i Schweiz och en rad andra länder, där man har skärpt sina invand ringsbestämmelser ganska väsentligt. Holland kan också nämnas i sammanhanget. Vad vi här har att bedöma är behovet av arbetskraft framöver, och det är svårt att mäta. Vilken måttstock skall vi använda för att mäta det legitima intresset i företagens efterfrågan? Vi säger att vi vill ha in litet mer av bedömningen på arbetsplatsen, alltså inte bara av företagens utan även av de anställdas bedömning.

Det är ju dithän vi vill nå. Kan herr Hagnell inte acceptera det? Jag tror att han har gjort det, men att han tyckt det vara av intresse att få vädra vad jag här kallat för den Hagnellska önskelistan. Visst skulle jag vara intresserad av att diskutera problemen i Kalmar län och om det är ett låglöneområde. Det vore väl skäl i att också visa på bristerna i den industriella differentieringen, t.ex. glasindustrien med dess speciella problem. Herr Hagnell tycks vara övertygad om att de unga pojkarna och flickorna nere vid glasbruken står i kö och väntar på att få börja arbeta vid bruken. Han tycks tro att de skulle trängas ut av den utländska arbetskraften. Nej, säger herr Hagnell — men var det inte det herr Hagnell sa”? Försök då att ge klarare uttryck för vad herr Hagnell menar . Herr Hagnell talar om att rörligheten hos arbetskraften beror på att det är låginkomstföretag. Den största rörligheten har vi i våra industrier i storstadsområdena, som torde tillhöra höglöneområdena. Jag tror inte att man kan göra generaliseringar av det slag som herr Hagnell har givit sig in på. Sedan tar herr Hagnell upp ett vidlyftigare ekonomiskt problem och säger att det enligt hans uppfattning kostar så och så mycket. Jag är medveten om att våra ekonomer inom skilda skolor har sökt uppmärksamma även kostnadsaspekten på invandringen. Flertalet har kommit till resultatet — så långt jag har kunnat följa med — att det är svårt att beräkna, framför allt att beräkna exakt, vad det kostar och vad de motprestationer är värda som den ökade produktionen ger till vårt nationalhushåll. När jag säger att vi skall lägga större ansvar och större kostnad på näringslivet självt, söker herr Hagnell pressa det begreppet. Jag har sagt att enligt de bestämmelser vi har för den organiserade invandringen skall det företag som begär att få arbetskraft också vara förpliktat att delta i de kostnader som är förenade med överföringen av arbetskraften. Förskottering från arbetsmarknadsstyrelsen sker i allmänhet. Man skall också vara beredd att se till att det finns bostad. Vi har inte fastslagit i någon bestämmelse om företaget skall skaffa bostad självt eller genom överenskommelse med kommunen eller på annat sätt. Vad kostnaden blir ur samhällsekonomisk synpunkt tror jag man kan räkna fram på det sätt herr Hagnell gör, när han säger att bostäder kostar så och så mycket. Men hur tar vi ut de kostnader vi har i vårt samhälle? Det är ju över vårt näringsliv. Bortser vi ett ögonblick från ägarin tressena bakom näringslivet, så är det ur det gemensamma näringsliv vårt Nr 37 land förfogar över som vi tar kostnaderna för de investeringar vi gör i vårt samhälle liksom för vår standardstegring. Här anmäler sig också ett problem. I vilken omfattning har den utländska arbetskraft som kommit till oss efter kriget bidragit till att höja vår gemensamma nationalprodukt, som har stegrats med 3—5 procent om året? Jag tror det är mycket svårt att ange detta i exakta tal. Jag har varit ute på industrier — åtminstone för ett par år sedan — och sett nya, moderna maskiner stå undanställda, emedan det har saknats arbetskraft. Det finns kvinnor, säger herr Hagnell, som önskar arbete i produktionen. Det är riktigt, och vi försöker stimulera den kvinnliga arbetskraften att gå in i vår produktion genom att ordna utbildning och underlätta på annat sätt. Men det tar sin tid. Jag skulle tro att det är detta som har varit skälen till att de fackliga organisationerna har tillstyrkt de ansökningar om arbetstillstånd för utländsk arbetskraft som kommit in.

Detta ligger i de nya bestämmelserna. Vi vill ha en effektivare tillämpning av de regler som skall gälla. Men de reglerna skall inte vara det enda. Vi måste också ha en positiv attityd till dem som vi önskar skall komma till vårt land. Jag har också angivit vilka åtgärder som ter sig som oundgängligen nödvändiga för att det inte skall bli en fientlig stämning mot den utländska arbetskraften ute på en del arbetsplatser. Det vore enligt min mening det olyckligaste som skulle kunna inträffa, inte minst för utlänningarna själva.
Herr talman! Får jag instämma i det som inrikesministern sade i slutet av sitt inlägg, att det är framåt vi skall se. Jag har redan i inledningen till mitt förra anförande sagt att jag hälsar med tillförsikt att inrikesministern nu har beslutat sig för att ta ett grepp på detta ämne, där löslig politik förut var ganska utmärkande. Jag vill inte klandra inrikesministern och säga att han skulle ha några intressen i denna riktning. Det är inte hans primära intressen som varit de dominerande och kanske inte heller alla gånger arbetsmarknadsstyrelsens, fastän man där har en viss yrkesambition, som jag redan påtalat. Nej, det är naturligtvis ett arbetsgivarintresse, och det har ju märkts också i samband med förhandlingarna om en hårdare politik. Där har man på arbetsgivarhåll vid flera tillfällen satt sig på tvären. Arbetsgivarna driver även i sina tidningar — liksom de borgerliga tidningarna på många håll — en politik mot dessa försök, som inrikesministern talat om, att skärpa importpolitiken när det gäller arbetskraft, för att det skall bli någon rim och reson i förhållande och en anpassning till de möjligheter vi har att ta hand om folket och att i övrigt ta alla de hänsyn som behövs. Det är naturligtvis arbetsgivarnas intresse av att få in billig arbetskraft och hålla nere lönerna som har varit drivande härvidlag och som fått stöd av de borgerliga tidningarna. Dessa har ju också ordnat gråtreportage om hur människor blivit avvisade och hur synd det varit om dem. Det går emellertid inte att bygga en politik på liberala tidningars gråtreportage, utan vi är tvungna att driva en medveten politik, som stämmer med vardagsmänniskornas intressen ute på arbetsplatsen. Inrikesministern inledde med att säga att jag hade gjort upp en önskelista nu till jul under stilla kvällar. Jag har emellertid inte haft några stilla kvällar på länge. I förrgår kväll slutade jag en överläggning nere i Bonn inför parlamentariker från olika partier en kvart över elva och i går kväll hade vi ju litet att göra i riksdagsgruppen. Någon kväll tidigare i veckan var jag just på herr Bengtssons i Landskrona arbetsplats och diskuterade de problem vi nu behandlar. Vi satt tillsammans där och vi diskuterade med fackföreningsfolket, Det föreligger inga skiljaktiga meningar mellan herr Bengtsson och mig eller fackföreningsfolket där nere. Inte heller föreligger någon skiljaktighet mellan vad herr Bengtsson här sagt och vad jag sagt. Därvidlag var det alltså onödigt att försöka slå in en kil. Jag har arbetat inom Metallindustriarbetareförbundet i 21 år, så jag vet hur läget och stämningarna är. Det är onödigt att framhålla att man själv stått i någon bagarbod för 20 år sedan och att någon annan inte gjort det, ty vi diskuterar inte bröd nu utan ekonomisk politik. Jag tycker inte om den där överlägsenhetsattityden. De första diskussionerna jag hade med = arbetsmarknadsstyrelsens nuvarande chef Bertil Olsson kring de ekonomiska konsekvenserna av import av arbetskraft ägde rum 1946 — alltså för 20 år sedan — när Bertil Olsson var chef för utlänningsavdelningen inom statens arbetsmarknadskommission. Jag har sålunda inte gjort upp någon tillfällig önskelista nu inför julen, herr inrikesminister. Och herr inrikesministern trodde för övrigt nog inte heller själv på vad han sade på den punkten. Inrikesministern försökte vidare få fram en avvikelse mellan vad jag sagt och vad som sagts från fackligt håll när det gäller import av arbetskraft. Det är naturligtvis så att man inom Metalls förbundsstyrelse och överstyrelse är medveten om situationen och den balansgång vi behöver gå. Det är därför man där tillstyrker förslaget att importera några hundratal enligt den nya ordnade modellen men säger nej till turistinvandringen. Det är en balansgång. Det är inte så att Metalls överstyrelse bedömer att det finns ett behov av just dessa hundratal. Det finns ju redan 3000 utlänningar som går arbetslösa här. I den situationen skulle man i och för sig inte behöva importera några alls. Men man anser att det ur psykologisk synpunkt kan vara lämpligt att låta ett visst antal komma in trots nuvarande läge. Det är ingen motsättning mellan vad jag försökt säga här och vad Metall anfört på den här punkten. Det är tvärtom med stor tveksamhet Metall på en del punkter gått med på — eller i varje fall inte gått emot — den nya ordning som tagits upp bl.a. när det gäller upprättande av nya värvningskontor, I Österrike har man inte någon export av egen arbetskraft, men man avvisar annan arbetskraft vilken väl kommer att slussas över till oss. Den arbetskraft man inte vill ha där skall vi ta hand om. Jag undrar för min personliga del om det över huvud taget finns någon anledning att upprätthålla dessa värvningskontor när vi har 3 000 utlänningar gående arbetslösa här och har inhemska arbetare som i tiotusental kommer att bli arbetslösa denna vinter. är det inte på tiden att stänga dessa värvningskontor helt och hållet? Då skulle politiken vara liberal — inte överliberal. Den skulle likna den liberala politik som bedrivs t.ex. i Schweiz. Det är arbetsgivarnas intressen som pressar på här. Jag säger inte att inrikesministern ensam varit avgörande. Det räcker inte att säga: »Jag har sett tomma maskiner, och därmed fattas folk.» Vissa gamla maskiner skall vara tomma. Från dessa skall vi överföra ar betskraften — med hjälp av arbetsmarknadsstyrelsens aktiva omplaceringspolitik — till de moderna maski nerna. Om arbetsgivarna inte vill betala sådana löner att de kan dra till sig arbetskraft till de moderna maskinerna är det något fel på löneläget och inte på att de skaffat maskinerna. Det är inte brist på arbetskraft. Men de måste betala sådana löner att de kan förse de moderna maskinerna med arbetskraft. Den arbetsgivare som inte vill göra det, bör inte med hjälp av arbetsmarknadsstyrelsens immigrationspolitik förses med arbetskraft. Det har stått att läsa i tidningen Arbetsgivaren, nr 2 1964: »En arbetsgivare som begär tio man skall kunna få dem omgående eller åtminstone ett omgående besked att han får dem och när de kommer. Då blir det lugnt på arbetsmarknaden, säger generaldirektör Olsson; det håller tillbaka pristrycket uppåt på arbetskraften.» Lönestegringarna skall, med andra ord bromsas. Den politiken från myndigheternas sida gillar jag inte. Jag behöver kanske inte rätta till det missförstånd som uppkom när jag talade om pojkarna inom glasindustrien i Kalmar län. Vad jag där sagt kommer ju att stå i protokollet. Jag menade inte att utlänningarna tryckt undan pojkarna, utan att när jobb, som pojkarna inte vill ha — de dåligt betalda jobben — fylls av importerad vuxen arbetskraft, kommer de låga löner denna får, att medföra dåliga sociala förhållanden och dåliga framtidsutsikter. Härigenom drar man på sig samhällsproblem i onödan, vilket alltså de fackliga representanterna i Kalmar län hade skrivit om till bankoutskottet. Det är riktigt som inrikesministern slutade när han sade: »AM right, låt oss se bort ifrån det som har varit och hellre se framåt och få ordning i dessa Trågor i framtiden!» Det är just vad jag önskar att vi kan få med den nya politiken, som jag hoppas kommer att drivas på ett målmedvetet sätt i avsikt att tillvarata låglönegruppernas intressen. Vi måste se till att vi inte växer på bredden i det här landet och blir tvungna att av vår befolkning klämma ut de onödiga tillväxtkostnader som det här är fråga om. Naturligtvis kommer det en produktion också från importerad arbetskraft. Men det måste väl ligga någon kostnad i det, som inrikesministern sade när han talade om att vi skall växa med 10 000—15 000 familjer nyimporterad arbetskraft per år. Det betyder att vi varje år måste göra ett extra sparande, inte för att höja standarden i landet för de människor som finns utan ett extra sparande för att växa på bredden. Det är denna ökning på bredden som inte skapar bättre levnadsförhållanden inom ett land. Om jag har hundra låglönearbetare i en industri, sade jag, tjänar jag som företagare på om jag ökar dem till två hundra. Men de hundra låglönearbetarna tjänar inte på att det står hundra kamrater till vid sidan av dem med lika låga löner. Det är det som gör att lönerna inte kan höjas. De tjänar inte heller på att vara med om att betala de skatter, kommunala och andra, som behövs för att bygga ut samhälle och bostäder till dessa nya som kommer. Det är på denna punkt jag efterlyser någon form av kalkyl för fortsättningen. Det är på den punkten som jag ville ge exempel med de siffror jag förde fram. Det var inte »exakta siffror», men kalkyler. Dessa beräkningar ligger så nära som jag kan komma när jag försöker få reda på vad det kostar att skapa bostäder, arbetsplats, samhällsförhållanden i det moderna samhället för den normala levnadsstandard som vi skall ha i det här landet, också för den importerade arbetskraften. Jag önskar inrikesministern lycka till i hans nya och hårdare politik på det här området.
Herr talman! Sedan jag nu fått klart för mig att jag hade fel i fråga om herr Hagnells fritidskvällar och önskelistans skrivande och att det i stället varit så att han varit mycket hårt ansträngd och upptagen dessa kvällar, så har jag fått en förklaring till de anföranden som han har hållit.

Herr talman! Herr Hagnell ser så arg ut och vänder sig till inrikesministern i sitt anförande som om han ville kritisera inrikesministern för den politik som inrikesministern nu vill föra i den här frågan. I själva verket kritiserar herr Hagnell i stället arbetsgivarna.

När arbetsmarknadsstyrelsen, nu i höst oroad av detta, gjorde framställning om hårdare tag, ville arbetsgivarrepresentanterna inte vara med om detta. De ville vara med och begära pengar av regeringen för att ordna för den utländska arbetskraften, de ville vara med om att begära pengar för att göra anordningar som skulle kunna tillgodose den utländska arbetskraften, ge den språkkunskaper o.s.v. De ville ställa krav på att regeringen skall hjälpa den invandrande utländska arbetskraften, men de ville inte vara med att av regeringen begära hårdare grepp. Och det är därför som jag menar att boven i det här dramat, om man nu kan kalla det drama, är egentligen arbetsgivarna som låter denna spontana invandring ske. Jag är alldeles ense med herr Hagnell om att därmed hjälper man låglöneindustrierna. De får på det viset arbetskraft när den svenska arbetskraften läm nar dem, såsom i det exempel som herr Hagnell nämnde om pojkarna i Kalmar. Herr Hagnell sade — och det vill jag understryka såsom alldeles uppenbart — att det pågår en intressekamp mellan arbetsgivare och löntagare. Den intressekampen är påhejad av de borgerliga tidningarna, vilket herr Hagnell också påpekat. Den har också påhejats av Folkpartiets ungdomsförbund i ett flertal framträdanden. Jag anförde några ord om denna sak i höstens remissdebatt och framhöll att det tydligen föreligger en borgerlig önskan att försöka misstänkliggöra regeringens goda vilja i denna sak. På det fick jag av herr Ohlin ett svar som var litet surt. Det förhåller sig dock på det sättet. Folkpartiets ungdomsförbund har fortsatt att driva den linjen att vi inte skall ha en organiserad invandring. I dag säger inrikesministern, att det skall bli en ändring i 38 § i utlänningskungörelsen, och det är bra. Det väsentliga är emellertid inte att 38 § ändras, utan att den tillämpas. I paragrafen utsägs klart att den som utan att ha arbetstillstånd invandrar i avsikt att söka arbete skall avvisas, men när myndigheterna tillämpar denna bestämmelse, blir det stora rubriker i tidningarna som riktar sig mot regeringens och arbetsmarknadsstyrelsens »inhumana politik». Mycket av det som herr Bengtsson i Landskrona har berört i sin interpellation är av väsentlig betydelse för den utländska arbetskraften — vilken vi i stor utsträckning behöver, dock inte i den utsträckning som motsvaras av den spontana invandringen denna höst. Jag skulle kunna bidra med ytterligare en aspekt på denna fråga utöver den som herr Hagnell berörde. I ett kapitel av den arbetsmarknadsproposition, som vi beslutade tidigare i år, behandlades också frågan om ökade möjligheter för kvinnorna på arbetsmarknaden samt den omskolning och den utbildning som pågår på detta område och som skall en aktiv lokaliseringspolitik sikta till att allt fler kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden.

Det blir också lättare för arbetsgivare att upprätthålla dessa hinder, om den spontana invandringen får fortsätta. Det är därför som jag förstår att herr Hagnell tar i på det sätt som han gör och därigenom får sitt anförande att låta såsom ett angrepp mot regeringen, framför allt mot inrikesministern, när det i själva verket innebär ett angrepp mot dem som inte vill vara med om en organiserad invandring.
Herr talman! Låt mig bara sammanfattningsvis göra den kommentaren, att ingen av de talare som har deltagit i denna debatt har föreslagit eller förordat något annat än just det som vi nu har gjort i fråga om att se till att vi får en ordentlig tillämpning av de regler för en organiserad invandring som vi beslutat om — och det hälsar jag såsom positivt.

Herr talman! Jag begärde ordet med anledning av fru Ekendahls yttrande, att de borgerliga partierna hejade på en frivillig invandring. Jag vill bara uttala mig för centerpartiets del, och vi anser i likhet med alla som deltagit i denna debatt, att en kontrollerad invandring är nödvändig oavsett vilken konjunktur som råder. Jag vill för min del ge inrikesministern en eloge för att han gripit in för att så snart som möjligt få till stånd en kontrollerad invandring.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat dels om jag avser att på tilläggsstat för innevarande budgetår begära ytterligare medel för aktiv lokaliseringspolitik, dels om jag anser att strukturomdaningen inom näringslivet sådan den kommit till uttryck i t.ex. Ådalen motiverar ökning av de lokaliseringspolitiska insatserna, dels ock i vilka avseenden regeringen avser att aktivisera näringspolitiken inför t.ex. sysselsättningssvårigheterna i Ådalen. en aktiv lokaliseringspolitik Herr Lorentzon frågar dels vilka omedelbara åtgärder jag avser att vidta i anledning av fabriksnedläggelserna i Ådalen för att bereda sysselsättning åt de avskedade och dels om jag överväger några åtgärder i syfte att till Ådalen förlägga ersättningsindustrier, exempelvis verkstadsindustrier, som på längre sikt och i större omfattning kan förbättra sysselsättningsläget i Ådalen. De strukturella förändringarna inom den svenska industrien är bl.a. en följd av den tekniska utvecklingen och den hårdnande konkurrensen. Som herr Nilsson framhåller i sin interpellation bör förändringarna främjas från samhällets sida, eftersom de bidrar till ökad effektivitet hos vårt näringsliv. Å andra sidan medför processen arbetsmarknadspolitiska konsekvenser genom att mindre bärkraftiga branscher och företag får svårt att hävda sig i konkurrensen. Den snabba takten i utvecklingen medför i vissa fall betydande lokala och regionala sysselsättningssvårigheter, som kräver skärpt uppmärksamhet från samhällets sida. Det krävs en hög handlingsberedskap för att dels kunna planera i god tid för väntade företagsnedläggelser och dels lösa omställningsproblemen för den berörda arbetskraften på ett tillfredsställande sätt. Den senaste tidens erfarenheter understryker vikten av att tillräckliga och differentierade resurser står till arbetsmarknadsverkets förfogande, De lokaliseringspolitiska insatserna är ett av de medel vi från samhällets sida har för att aktivt ingripa i omvandlingsprocessen. Lokaliseringsstödet är i första hand avsett för att påskynda industrialiseringstakten och skapa nya sysselsättningsmöjligheter i norra stödområdet och därmed även påverka befolkningsbalansen. I den mån industrinedläggningar skapar regionala sysselsättningsproblem utanför stödområdet kan emellertid lokaliseringspolitiska in satser i särskilda fall göras också där. Herr Nilsson anser sig nu kunna konstatera att de anslag på 60 miljoner kronor till lokaliseringsbidrag och 100 miljoner kronor till lokaliseringslån som anvisats för vart och ett av budgetåren 1965 67 är otillräckliga för att tillgodose föreliggande behov. Han menar att medel på tilläggsstat bör anvisas för innevarande budgetår. Som herr Nilsson själv påpekar har emellertid regeringen fått bemyndigande att under innevarande budgetår liksom under föregående bevilja lokaliseringsstöd med högre belopp än som anvisats på respektive anslag. Förra budgetåret beviljades i enlighet härmed lokaliseringslån med närmare 40 miljoner kronor utöver anslaget, vilket gjorde det möjligt att utan tidsutdräkt tillgodose alla angelägna lokaliseringsprojekt. Under innevarande budgetår kan lokaliseringsstöd beräknas komma att beviljas i ungefär samma omfattning. Detta medför emellertid inte behov av ökade anslag eftersom medelsutbetalningarna som regel sprids över en relativt lång tidsperiod efter det att beslut meddelats. Medelsutbetalningarna från anslaget till 1okaliseringslån uppgick sålunda under förra budgetåret till endast drygt 46 miljoner kronor, vilket bör jämföras med det tillgängliga anslaget på 100 miljoner kronor. Som herr Nilsson vidare framhåller, koncentreras nu uppmärksamheten främst till ådalsområdet, d. v. s. Härnösands, Kramfors och Sollefteå kommunblock. Ådalens näringsliv har i stor utsträckning präglats av näringsgrenar inom vilka strukturomvandlingen gått allt snabbare. År 1960 var sålunda 20 procent av de förvärvsarbetande i Ådalen verksamma inom jordoch skogsbruket och 55 procent av de industrisysselsatta arbetade inom massa-, pappersoch träindustrien. Det övriga näringslivets expansion har inte varit tillräcklig för att bereda sysselsättning åt en aktiv lokaliseringspolitik alla som blivit utan arbete genom den snabba rationaliseringen i dessa näringsgrenar, Ådalen har därför sedan länge haft en omfattande befolkningsutflyttning. Den senaste femårsperioden har nettoutflyttningen varit i medeltal 1668 personer per år. Omfattande åtgärder har vidtagits under en följd av år för att bereda den friställda arbetskraften ny sysselsättning. Utflyttning till områden med brist på arbetskraft har i hög grad underlättats genom de olika formerna av flyttningsbidrag. Samtidigt har omskolningsverksamheten byggts ut successivt i Västernorrlands län. I september i år var 1100 personer under utbildning, vilket är 230 fler än vid motsvarande tid förra året. I Ådalen har också beredskapsarbeten haft en betydande omfattning. Under åren 1961—1965 har beredskapsarbeten beviljats för 230 000 dagsverken enbart inom kramforsområdet. Kostnaden beräknas till 90 miljoner kronor. De lokaliseringspolitiska insatserna i Ådalen har omfattat stöd via statskommunala beredskapsarbeten och investeringsfonder samt statligt lokaliseringsstöd. Stödet i form av statskommunala beredskapsarbeten har omfattat 12 företag med en sammanlagd investeringskostnad av 17,5 miljoner kronor, och den beräknade sysselsättningseffekten uppgår till 420 personer. 12 företag har fått tillstånd att ta i anspråk investeringsfondsmedel för en sammanlagd investeringskostnad av 93,5 miljoner kronor. Enligt företagens egna beräkningar skulle investeringarna medföra sysselsättning för 150 personer. Sedan den 1 juli förra året har vidare 9 företag erhållit lokaliseringsstöd i form av bidrag och lån. Den totala investeringskostnaden vid företagen uppgår till omkring 9 miljoner kronor, och sysselsättningsökningen kan uppskattas till omkring 170 personer. Lokaliseringspolitiskt stöd i någon form har sålunda ut gått till ett 30-tal företag, och stödet beräknas medföra nya arbetstillfällen för sammanlagt 740 personer. Mer än hälften av de nya arbetstillfällena är lokaliserade till Kramfors kommunblock, Den övervägande delen av de nya arbetstillfällena hänför sig till verkstadsindustrien. Tack vare de differentierade åtgärder, som vidtagits, har omställningsproblemen kunnat begränsas. Under de två senaste åren har arbetslösheten varit mindre än i början av 1960-talet. Samtidigt har näringslivet i andra delar av länet expanderat starkt till stor del tack vare lokaliseringspolitiska insatser. En allt större del av den arbetskraft i Ådalen, som ställts utan arbete, har på detta sätt kunnat beredas ny sysselsättning inom länet. Under de 9 första månaderna i år har 1665 personer beviljats starthjälp i Västernorrlands län, varav 36 procent för flyttning inom länet. Motsvarande siffra för år 1963 var 14 procent. De nu aktuella driftnedläggelserna i Ådalen har emellertid medfört en allvarlig skärpning av sysselsättningsläget i regionen. De beslutade eller varslade nedläggningarna berör omkring 500 man, varav 250 vid Svanö sulfitfabrik och 175 vid Björkå AB. I samarbete med de berörda företagen har snabba och omfattande åtgärder vidtagits för att lösa omställningsproblemet. Ett 50-tal av arbetarna vid Svanö sulfitfabrik har erbjudits arbete vid NCB:s övriga anläggningar. Den äldre svårplacerade arbetskraften, som uppgår till omkring 50 man, skall tills vidare sysselsättas i avvecklingsarbeten, och samtidigt pågår undersökningar om förtidspensionering i viss utsträckning. Arbetsmarknadsverket har fattat beslut om ett flertal åtgärder. Arbetsförmedlingen i Kramfors har fått personalförstärkning, och där placeras också en arbetsvårdstjänsteman. Samtidigt har resurserna vid yrkesvägledningen inom en aktiv lokaliseringspolitik länet utökats. Arbetsmarknadsstyrelsen har vidare beslutat, att beredskapsarbeten skall påbörjas i ökad omfattning under omställningsperioden. I år har fram till den 1 december beviljats igångsättning av beredskapsarbeten i Ådalen för en total kostnad av närmare 20 miljoner kronor. Bland de arbeten, som nu kommer att påbörjas allteftersom läget kräver det ingår bl.a. ett industrihus för kollektiv service, ledningsarbeten m.m. för ett industriområde, en småbåtshamn, en skolbyggnad, vägar, vattenoch avloppsledningar samt industrivattenledning. Alla dessa arbeten är ägnade att höja Ådalens attraktivitet som lokaliseringsområde. Alltsedan beskeden lämnades om de nu aktuella nedläggningarna har fortlöpande diskussioner förts om ytterligare lokaliseringspolitiska insatser i ådalsområdet. Den allmänna målsättningen har varit dels att den framtida skogsindustrien i området bör baseras på bärkraftiga företag, som ger säker sysselsättning på lång sikt, och dels att regionen såvitt möjligt bör tillföras företag av sådan art, att man får ett mera differentierat näringsliv i området. Genom den allmänna ackvisitionsverksamhet, som arbetsmarknadsstyrelsen bedriver, har kontakt erhållits med ett flertal intressenter, och med några företag förs nu konkreta överläggningar om lokalisering till Kramfors. Regeringen håller sig fortlöpande underrättad om dessa diskussioner liksom om olika projekt som aktualiserats på länsnivå. På grundval av detta material pågår överväganden inom regeringen om alternativa lösningar. Någon redovisning kan ännu inte lämnas eftersom det i varje enskilt fall krävs ingående förhandlingar med samtliga intresserade parter. Jag kan emellertid försäkra, att regeringen positivt prövar alla realistiska projekt, som kan bidra till att trygga den framtiden sysselsättningen i Ådalen.

Herr talman! Jag vill till herr statsrådet och chefen för inrikesdepartementet framföra ett tack för svaret på min interpellation. Jag skulle gärna ha velat befinna mig i den situationen, att jag hade kunnat säga att jag är tillfredsställd med svaret, detta ur den synpunkten att jag vet hur gärna Ådalens befolkning emotser besked från landets regering om att sysselsättningsfrågorna i deras hembygd håller på att lösas. Kan man utläsa något sådant ur inrikesministerns svar? Man kan utläsa ur svaret att pengar beviljats för beredskapsarbeten; fattas bara annat i den situation vari Ådalen befinner sig. Naturligtvis är detta i och för sig bra. Det parti jag företräder är självfallet tillfredsställt över att exempelvis ett krav som partiet sedan länge ställt om industrihus för kollektiv service m.m. i Kramfors nu kommer att tillmötesgås. Detta är dock vad jag skulle vilja beteckna som en dellösning. Men vad som enligt mitt förmenande är kärnfrågan framgår inte klart av inrikesministerns svar. Detta slutar med en försäkran om att regeringen positivt prövar alla realistiska projekt, som kan bidra till att trygga den framtida sysselsättningen i Ådalen. Nog ger detta i varje fall mig intrycket av att regeringen sitter och avvaktar vilka projekt som kan anmäla sig för dess prövning. Men vilka projekt har regeringen själv att komma med? Ja, en del av statsrådets svar berör spörsmålet att den framtida skogsindustrien i området bör baseras på bärkraftiga företag, som ger sysselsättning på lång sikt. Detta kan ingen ha något att invända emot. Jag vill gärna passa på tillfället att säga, att jag och det parti jag företräder naturligtvis inte har något emot att nutida rationella och moderna driftformer skapas inom skogs en aktiv lokaliseringspolitik industrien. Självfallet måste detta betraktas som ett framsteg och som ett nödvändigt sådant. Men, herr inrikesminister, eftersom en högrationaliserad skogsindustri inte ger och inte heller kan ge tillräcklig sysselsättning inom området såsom en dominerande en-industri, måste något mera tillskapas. Är detta en sanning som är ny för dagen? Nej, det är den inte. Detta framhöll jag i min interpellation. Jag är glad över att jag i dag kan upprepa detta — inte med egna ord. Det behöver jag inte. Jag kan bara citera vad sex fackföreningar i Ådalen alldeles i dagarna har uttalat, och säkerligen har inrikesministern nu deras uttalande på sitt bord.

Det är samtliga Träindustriarbetarförbundets fackföreningar i detta område. De uttalar bl.a.: »Vi vänder oss härmed till chefen för inrikesdepartementet med en enträgen begäran att staten nu måste träda till och lösa sysselsättningsfrågan i Ådalen. Vår bestämda uppfattning är att en stor statlig industri bör lokaliseras hit, främst då en verkstadsindustri. En sådan lokalisering skulle också främja tillkomsten av lämplig småindustri. Om ovan nämnda åtgärder vidtoges skulle detta bidraga till att vända befolkningsutflyttningen till en inflyttning.» Fanns det en antydan i denna riktning i inrikesministerns svar? Nej, det fanns det tyvärr inte. Därför kan jag inte med bästa vilja i världen vara tillfredsställd med svaret på min interpellation. Jag tror, herr statsråd, att arbetarna i dessa sex fackföreningar i likhet med många andra ingalunda är be låtna med det svar som inrikesministern i dag har lämnat på min interpellation. Jag kan förstå att svaret inte kunde vara ett konkret uppdukande av färdiga eller nästan färdiga planer på ett förverkligande av sådana projekt, men det kunde ändå ha funnits någon liten antydan åt det hållet. Varför fanns ingen sådan? Frågan är dock inte ny. Tendensen har i många år pekat i den riktning som utvecklingen i dessa dagar tagit. Att de privatkapitalistiska ägarna av skogsindustriföretagen genomför driftkoncentration, rationaliseringar och allt som ligger i deras profitintresse har man ju kunnat vänta sig. Eftersom det är dokumenterat att den privatkapitalistiska företagsamheten inte vill eller kan klara folkförsörjningen, vem skall då göra det, herr statsråd? Den kära blandekonomien har lidit skeppsbrott. Den har visat sig totalt oduglig. Kvar står att det är samhället, de statliga myndigheterna, ledda av en socialdemokratisk regering, som måste ta de begärda initiativen i ett fall som detta. Det räcker inte då med attityden att positivt pröva »alla realistiska projekt». Regeringen måste själv framlägga de realistiska projekten. Varför gör man inte detta, herr statsråd? Saknar regeringen idéer och uppslag. Har inte debatten på sistone inom regeringspartiet om den statliga företagsamheten och dess bedrövliga läge haft någon som helst verkan? Jag skulle kunna understryka det angelägna i situationen vad beträffar sysselsättningen i Ådalen med både statistik och uppräkning av trista fakta, men allt det bör vid detta laget vara känt. Jag tror därför inte att jag behöver göra det. Jag kan i stället hänvisa till min interpellation och till det inlägg jag gjorde i remissdebatten nu i höst. Eftersom jag inte ur inrikesministerns en aktiv lokaliseringspolitik svar har kunnat utläsa det rejäla grepp och de djärva mål som jag hade hoppats på, återstår ingenting annat för mig än att uttrycka förhoppningen att det av mig citerade uttalandet från de sex fackföreningarna i Ådalen verkligen tages upp till noggrann prövning inom regeringen.